Kammaren övergår nu till att debattera trafikutskottets betänkande 14 om anslag till Sjöfart m.m. I fråga om detta betänkande hålls gemensam överläggning för samtliga punkter.
Kammaren övergår nu till att debattera trafikutskottets betänkande 21 om tilläggsbudget III. I fråga om detta betänkande hålls gemensam överläggning för samtliga punkter.
Herr talman! Jag hade tänkt hålla ett anförande under den här punkten. Men med hänsyn till kammarens tid inskränker jag mig till att yrka bifall till den moderata reservationen — reservation nr 2 — och i övrigt till utskottets hemställan.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
Herr talman! Med hänvisning till den övertygande argumentering som utskottsmajoriteten har utvecklat i utskottsbetänkandet ber jag att få yrka bifall till utskottsmajoritetens förslag och avslag på de två till betänkandet fogade reservationerna.

Socialdemokratiska riksdagsgruppen har som suppleant i socialoch utbildningsutskotten under Åsa Strömbäck-Norrmans ledighet anmält hennes ersättare Claes Rensfeldt.

Herr talman! Hadar Cars har frågat mig om jag vid de samtal jag hade under mitt besök i Moskva tog upp händelsen utanför Öland i augusti 1985, då en flyende besättningsman infångades och återfördes till ett sovjetiskt fartyg, samt om det eventuella resultatet av mina samtal med de sovjetiska ledarna i olika frågor om mänskliga rättigheter. Av den rapport som utrikesdepartementet vid det aktuella tillfället erhöll från den polismyndighet som handlade ärendet framgick, att besättningen på det sovjetiska fartyget agerat på ett sätt som strider mot svensk lag. Enligt polisens uppfattning hade besättningsmannen som tagit sig i land avgett en trovärdig berättelse. UD har inte ifrågasatt denna bedömning. Mot denna bakgrund påtalade UD det inträffade för en representant för den sovjetiska ambassaden i Helsingfors redan samma dag. Avsikten med vårt agerande var naturligtvis att förhindra ett upprepande av händelsen. Jag utgår från att vi uppnått det syftet. UD:s bedömning är att det inte finns någon möjlighet att med utsikt till framgång nu inskrida till förmån för den besättningsman som återfördes till fartyget. Jag delar denna uppfattning. I den mer allmänna frågan om mina samtal i Moskva vill jag framhålla följande. Regeringen har vid åtskilliga tillfällen givit uttryck åt sin oro över situationen beträffande de mänskliga rättigheterna i Sovjetunionen. Vi hade under mitt besök i Sovjetunionen tillfälle att dryfta frågor om mänskliga rättigheter med den sovjetiska ledningen. Vi tog upp såväl den mer allmänna frågan om bristande respekt för dessa rättigheter som vissa särskilt angelägna enskilda fall. Jag är beredd att närhelst ett lämpligt tillfälle ges fortsätta denna dialog i frågor om mänskliga rättigheter med företrädare för Sovjetunionens regering. Vi kommer inte att tveka att även i andra sammanhang klargöra vår inställning till kränkningar av de mänskliga rättigheterna, oavsett i vilka länder de förekommer.

Herr talman! Två män flyr från en diktaturstat. De når båda svenskt territorialvatten. Det innebär att de kommit in i Sverige. Det svenska territorialvattnet kring Öland är självfallet lika mycket Sverige som t.ex. Hårsfjärden eller Helgeandsholmen. Från Sverige rövas den ene flyktingen, Vladil, tillbaka till Sovjet av besättningen på den fisketrålare som männen flytt från. Den andre flyktingen, Alfonsas Sakauskas, lyckas de inte infånga. Uppenbart är att vi här har att göra med ett klart fall av kidnappning — ett brott både mot svensk rätt och mot folkrätten. Statsministerns svar ger mig skäl att utgå från att han instämmer i den beskrivning jag gett och delar de uppfattningar jag, så här långt, har redovisat. När dramat utspelades, den 4 augusti förra året, befann sig Sovjets vice utrikesminister i Sverige. Men regeringen tog inte upp det som inträffat vid Öland med honom. Den nöjde sig, som statsministern också anger i sitt svar, med att låta en tjänsteman på UD påtala det inträffade för en representant för den sovjetiska ambassaden. Detta var en tydlig signal till Sovjet. Och den signalen löd: Det här är ingen stor fråga för den svenska regeringen. Låt den inte störa arbetet med att på nytt förbättra relationerna mellan våra länder. Genom telefonkontakter med Baltikum har jag erfarit att den från Sverige bortrövade Vladil helt nyligen skulle ha dömts för sitt brott att fly till Sverige. Domen blev fem års fängelse. En nära vän till Sakauskas dömdes samtidigt till ett och ett halvt års fängelse. Enligt vad Sakauskas sagt mig hade vännen inte på något sätt varit inblandad i eller informerad om flyktplanerna. Kan statsministern bekräfta eller vederlägga de uppgifter jag här har lämnat? Eller har regeringen helt släppt fallet? Berör det statsministern om en person som har bortrövats från Sverige nu skall sitta fem år i fängelse? I sitt svar anger statsministern att han delar UD:s bedömning att det inte finns någon möjlighet att med utsikt till framgång nu inskrida till förmån för den besättningsman som återfördes till fartyget. För egen del tolkar jag detta uttalande antingen som ännu ett uttryck för regeringens brist på intresse för saken eller som uttryck för en total uppgivenhet. Är det det senare hoppas jag att statsministern snabbt repar mod. Amnesty International och andra som kämpar för enskilda människors rätt vet att uthålligt och mödosamt arbete kan ge resultat, även i situationer som förefaller hopplösa. I sitt svar anger statsministern att avsikten med att UD-mannen påtalade det inträffade för en tjänsteman på Sovjetambassaden var att förhindra ett upprepande av händelsen. Statsministern säger också i svaret att han ”utgår från att vi uppnått det syftet”. Är det, herr statsminister, ett trovärdigt påstående? Tror statsministern verkligen att Sovjetledningen, med anledning av det inträffade, utfärdat instruktioner till befäl och besättning på sovjetiska fartyg om att de i situationer som den vid Öland inte skall förfölja flyende, om dessa skulle ha nått över gränsen till ett annat lands territorium eller territorialvatten? Jag kan på denna punkt tyvärr inte dela statsministerns optimism. Herr talman! Uppenbart är att statsminister Carlsson inte har fört bortrövandet av Vladil på tal med sina värdar under statsministerbesöket i Moskva. Härigenom har ännu ett tillfälle försuttits. Kidnappning av flyktingar är ett allvarligt brott, och jag finner det orimligt att det inte har påtalats med de för brottet ytterst ansvariga.

Herr talman! Med anledning av kärnkraftsolyckan i Sovjetunionen vill jag lämna riksdagen en redogörelse för händelseförloppet, som vi nu känner det, och för de åtgärder regeringen vidtagit och avser att vidta. Med denna redovisning tar jag samtidigt upp de första fyra frågorna i Olof Johanssons interpellation om kärnkraftspolitiken och frågorna i Lennart Petterssons interpellation om kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. Med beklagande måste jag då först konstatera att vi fortfarande har otillräckliga uppgifter från Sovjetunionen om hur olyckan inträffade och vad som sedan skett vid kärnkraftverket. Det var främst tack vare en effektiv beredskapsorganisation och ett mycket förtjänstfullt och omfattande analysarbete vid våra myndigheter och reaktoranläggningar som vi, sannolikt snabbare än i något annat land, kunde skaffa oss en preliminär uppfattning om vad som hade skett. Med hjälp av våra egna analyser och uppgifter från experter utomlands kunde följande bild tecknas vid en föredragning som jag fick den 3 maj och som sedan dess har stått sig. Den havererade reaktorn är den fjärde av fyra reaktorer i kraftstationen och togs i drift år 1984. Reaktorn, som är på 1000 MW elektrisk effekt, är grafitmodererad och kyld med vatten. Enkelt uttryckt består reaktorn av en stor grafitcylinder, 12 meter i diameter och 7 meter hög. Genom cylindern går ca 1 700 vertikala kanaler, eller tuber, i vilka bränslestavarna finns. Dessutom finns det kanaler för styrstavar och mätinstrument. Genom kanalerna strömmar kylvattnet, som tar upp värme från bränslestavarna och börjar koka. Ångan från de olika kanalerna leds i gemensam ledning till turbinen. Ett par karakteristiska drag hos denna reaktortyp, jämfört med t.ex. de lättvattenreaktorer som är vanliga i bl.a. Västeuropa, är själva moderatorn av grafit och den förhållandevis lilla mängden kylvatten i härden. Grafit är en form av kol, vilket innebär särskilda problem och risker vid en eventuell överhettning. Ett förhållande som också kan ha haft betydelse för olyckan i detta fall är att reaktorn genom sin konstruktion innehåller mycket stora kvantiteter zirkonium. Vid överhettning, i detta fall sannolikt orsakad av kylmedelsförlust, reagerar zirkoniet med vattenånga och bildar vätgas, som under vissa förhållanden kan explodera. Bränslet har helt eller delvis smält. Brand har utbrutit i grafiten. Vad som ursprungligen orsakade olyckan är som sagt inte känt. En teori som har förts fram från många håll är att det kan ha rört sig om elavbrott — följt av strejkande reservelaggregat — så att kylvattenpumparna stannat. Därefter har man förlorat kontrollen över processen. Ett förhållande som torde ha haft betydelse för de radioaktiva utsläppens storlek är att reaktorn — enligt den dokumentation vi förfogar över — fanns i en byggnad av betydligt vekare konstruktion än de reaktorinneslutningar som vi är vana vid. Av fotografier som visats i sovjetisk television har framgått att överdelen av reaktorbyggnaden har förstörts, sannolikt efter explosion och brand. Detta kan förklara varför utsläppet av aktivitet till omgivningen blev så stort. I vårt eget analysarbete var det av stort värde att det gick att få ett snabbt informationsutbyte med utländska experter som deltagit i OECD/NEA:s studier av svåra haveriförlopp. Bilder erhållna från den svensk-franska forskningssatelliten SPOT var också till stor hjälp. Våra egna analyser av händelseförloppet överensstämmer i allt väsentligt med den information om haveriet som sedermera gavs i sovjetiska massmedia den 6 maj. Enligt sovjetiska uppgifter är de övriga tre reaktorerna vid verket avstängda, och situationen vid anläggningen förbättras nu gradvis. Uppgifter i svenska tidningar anger att man skulle ha stängt av samtliga sovjetiska reaktorer av den nu aktuella typen, men Sovjetunionen har inte bekräftat att så är fallet. Jag går nu över till att redovisa de konsekvenser i form av radioaktivt nedfall som konstaterats i Sverige och till att försöka bedöma tänkbara effekter i fortsättningen. Det radioaktiva molnet från Tjernobyl kom genom sydostliga vindar att beröra framför allt Sveriges östra delar. Genom nederbörd kom radioaktiva ämnen att tvättas ur luften och lägga sig på marken, växter och ytvatten, med betydande lokala variationer. Den högsta markbeläggningen återfinns nu i området Uppsala-Västerås-Gävle, men även på andra platser är det lokalt hög beläggning. Strålnivåerna i dessa områden låg före helgen på 10-100 gånger den naturliga bakgrundsstrålningen. Myndigheterna bedömer inte att dessa nivåer skall innebära några påvisbara hälsorisker för befolkningen. I Sverige kan variationer av denna storleksordning förekomma på grund av skiftande berggrund. Strålningen från marken mäts av strålskyddsinstitutet vid 25 fasta mätstationer, av FOA vid 7 mätstationer, av markpatruller och av flygplansbesättningar. Det radioaktiva innehållet i luften mäts kontinuerligt av mätare på marken och i flygplan. Sedan den 30 april har på grund av ändrad vindriktning luftaktiviteten allmänt sett sjunkit. Situationen i dag på morgonen har ytterligare förbättrats till följd av regnet och vindarna. Främst på grund av att mjölkkorna hittills har varit stallade har den uppmätta aktiviteten i mjölk varit låg. Efter mätningar av markaktivitet, speciellt avseende radioaktiv jod, har konstaterats så låga värden att korna har kunnat släppas på bete. Någon aktivitet av betydelse har ej uppmätts i dricksvatten. Kött, konserver och rotfrukter utgör inga problem. Vårsådd kan ske liksom trädgårdsodling. När det gäller vilka åtgärder som regeringen och myndigheterna har vidtagit kan jag redovisa följande. På förmiddagen måndagen den 28 april larmades kärnkraftinspektionen och strålskyddsinstitutets analysgrupp av Forsmarksverket, där onormala värden hade konstaterats. Beredskapsorganisationen på verket och på berörda myndigheter trädde i funktion. Man började omedelbart en närmare undersökning vid Forsmark. Regeringskansliet informerades. Strax efter kl. 12 på måndagen, efter täta kontakter mellan Forsmarksverket, kärnkraftinspektionen, strålskyddsinstitutet, försvarets forskningsanstalt och Studsvik, stod det klart att den förhöjda radioaktiviteten inte orsakades av fel vid Forsmarks kärnkraftverk. Mätningarna av radioaktiviteten intensifierades, för att man så snabbt som möjligt skulle få en kartläggning av strålnivåerna i Sverige. Vidare genomfördes analyser av vilka man kunde dra slutsatsen att de radioaktiva ämnena kom från en kärnkraftsreaktor, vars bränsle utsatts för mycket höga temperaturer. En presskonferens hölls kl. 16, där jag informerade om det aktuella läget. Av de tidigare rådande vindförhållandena kunde konstateras att de radioaktiva ämnena kom österifrån. Källan var dock alltjämt okänd. Parallellt med att myndigheterna samlade och analyserade tillgänglig dokumentation, prövade olika hypoteser och utnyttjade sina kontakter i olika länder, satte jag mig i förbindelse med chefen för det internationella atomenergiorganet IAEA i Wien, som omedelbart vidtog åtgärder för att fastställa varifrån utsläppen kunde tänkas komma. Ett antal svenska ambassader instruerades att kontakta vederbörande regeringar för att efterhöra om någon olycka inträffat. Senare under kvällen meddelades officiellt från Sovjetunionen att en olycka hade inträffat i ett kärnkraftverk i Tjernobyl i Ukraina. Redan på måndagen hade den svenska ambassaden kontakter med utrikesministeriet i Moskva, men fick då inga klarlägganden. På tisdagsmorgonen överlämnades en lista på frågor angående olyckan till den sovjetiska regeringen. Till den sovjetiska regeringen har vidare framförts att Sverige utgår från att full information om olyckan och den fortsatta händelseutvecklingen lämnas. Frågorna har, trots påminnelser, ännu inte besvarats, annat än genom den relativt översiktliga information som har lämnats via sovjetiska massmedia. Självfallet utgår vi från att vi får svar på våra frågor. En fullständig och öppen information är en nödvändig förutsättning för vårt säkerhetsarbete och för den utvärdering som energirådet skall göra. Jag kan emellertid, herr talman, nu meddela att enligt uppgifter jag har fått på morgonen har IAEA:s chef Hans Blix vid sitt besök i Moskva kommit överens med de sovjetiska myndigheterna om följande: För det första: Mätvärden från sju stationer skall sändas till omvärlden. Så har också skett fr.o.m. den 9 maj. Bl.a. har SSI i Sverige regelbundet mottagit sådana informationer därefter. För det andra: Ett möte för analys av händelseförloppet, av samma slag som det som skedde efter kärnkraftsolyckan i Harrisburg, skall äga rum hos IAEA före sommaren — det har också uppgivits att registreringen av händelseförloppet från kontrollrummet finns bevarad. Bedömningen är att ett sådant möte kan äga rum inom två månader. För det tredje: De sovjetiska myndigheterna kommer att vara beredda att diskutera säkerhetshöjande åtgärder vid sina anläggningar. De kommer, för det fjärde, också att vara beredda att diskutera konsekvenslindrande åtgärder. För det femte kommer de att vara beredda att diskutera ett s.k. tidigt varningssystem. Detta överensstämmer med de krav som rests och de initiativ som tagits från svensk sida bl.a. när det gäller IAEA:s arbete. Under tisdagen utökade strålskyddsinstitutet de omfattande mätningarna i Sverige. Information till resenärer lämnades. Ett omfattande arbete har lagts ner av strålskyddsinstitutet, kärnkraftinspektionen, försvarets forskningsanstalt, SMHI och andra för att bedöma skadeutvecklingen vid det havererade verket och de meteorologiska förhållandena i syfte att få en bedömning av de fortsatta riskerna för Sveriges del. Förberedelser vidtogs för att regeringen snabbt skulle kunna fatta beslut om bl.a. beredskapsåtgärder vid samtliga länsstyrelser i den händelse situationen skulle förvärras. En samlad bedömning av läget gjordes i regeringskansliet under tisdagseftermiddagen, varvid kunde konstateras att de strålnivåer som uppmätts och de väderprognoser som förelåg inte gav anledning att befara omedelbara hälsorisker för Sveriges vidkommande och inte heller visade på något behov av ytterligare beredskapsinsatser. Vid den sovjetiske ambassadörens sammanträffande med chefen för UD:s politiska avdelning på onsdagsmorgonen framfördes Sveriges deltagande med anledning av den olycka som hade drabbat Sovjetunionen, vår beredvilligt att lämna stöd och ett upprepat krav på fullständig information. Från Sovjets sida utlovades då att Sverige skall få information om något händer i Tjernobyl som påverkar riskbilden. Hög beredskap har under tiden hållits inom regeringskansliet, vid strålskyddsinstitutet och inom andra myndigheter. Strålskyddsinstitutet, som svarar för samordningen av arbetet, har under hand fått besked att erforderliga resurser vid behov skall stå till förfogande liksom att assistans skall lämnas från andra myndigheter och organ. Omfattande mätningar och analyser av den radioaktiva beläggningen har genomförts. Vissa rekommendationer har lämnats till allmänheten. Likaså har rekommendationer gått ut beträffande lantbruket. Även om situationen ännu inte normaliserats och utvärdering inte skett är Prot. 1985/86:137 min bedömning att vår myndighetsorganisation har fungerat väl. Det 12 maj 1986 utesluter inte att förbättringar behövs. Jag har begärt redovisning av erfarenheterna från samtliga berörda. På grundval av denna redovisning kommer regeringen att ta ställning till vilka förbättringar som kan behövas. Kan man nu, herr talman, av det som inträffat dra några slutsatser för Sveriges kärnkraftsprogram? Den frågan är naturligtvis svår att besvara i dag, eftersom vi ännu inte har fullständig kunskap och inte heller har haft möjlighet att göra den utvärdering som krävs. Den havererade reaktorn skiljer sig i fråga om såväl reaktortyp som tillämpad säkerhetsfilosofi från vad som finns i Sverige. Vi behöver därför få mycket mer detaljerade uppgifter och göra ingående tekniska analyser för att kunna bedöma vilka konkreta slutsatser som eventuellt kan dras när det gäller våra svenska förhållanden. Kärnkraftinspektionen och strålskyddsinstitutet har inom sina resp. ansvarsområden inlett en systematisk utvärdering av vad som hänt och kommer att ge förslag till eventuellt erforderliga åtgärder. Bl. a. har generaldirektören vid haverikommissionen Göran Steen fått i uppdrag att göra en opartisk utvärdering av hur SSI:s och SKI:s organisation har fungerat i den här situationen. Jag vill dock i detta sammanhang erinra om att regeringen ställt internationellt sett mycket långtgående krav på de svenska reaktorinneslutningarnas förmåga att motstå de påkänningar som kan uppstå vid svåra härdhaverier. En av hörnstenarna i den svenska energipolitiken är att energiförsörjningen skall ske under största möjliga hänsynstagande till säkerhet och miljö. Kärnkraftsprogrammet har hittills ständigt varit underkastat stränga regler och ingående kontroll. Filosofin har varit och är att säkerhetsarbetet ständigt skall drivas vidare. Mot bakgrund av den svåra olycka som nu har inträffat måste vi självfallet med stort allvar ställa frågan om det behövs ändringar i det svenska kärnkraftsprogrammet. Sveriges folk har i folkomröstning bestämt att kärnkraften skall vara en parentes i den svenska energiproduktionens historia. Kärnkraften skall i enlighet härmed vara avvecklad senast år 2010. Vi har självfallet ändå en förpliktelse att ständigt pröva de grundläggande säkerhetsbedömningarna för kärnkraften. En utvärdering av samma slag som den vi gjorde efter kärnkraftsolyckan i Harrisburg 1979 bör därför nu göras. Samtidigt måste vi pröva om andra omedelbara åtgärder, nationellt eller internationellt, behövs. Mot denna bakgrund har regeringen den 7 maj uppdragit åt rådet för långsiktiga elanvändningsoch elproduktionsfrågor att på nytt pröva de grundläggande kärnsäkerhetsfrågorna och deras inverkan på vårt kärnkraftsprogram. Uppdraget innebär att rådet skyndsamt skall klarlägga orsakerna till olyckan och kartlägga dess effekter. Vidare skall rådet utvärdera hur olyckan påverkar bedömningen av säkerheten vid de svenska kärnkraftverken. Slutligen skall rådet lämna förslag till åtgärder som ökar säkerheten i Sverige vid kärnkraftsolyckor utomlands. I samband med det nya uppdraget har rådet utökats. Med denna utvärdering som grund kommer regeringen sedan att ta ställning till om det behövs förändringar i det svenska kärnkraftsprogrammet. Före ett sådant ställningstagande kommer regeringen att inbjuda de övriga riksdagspartierna till överläggningar. 9 För egen del är jag redan nu beredd att dra vissa slutsatser vad gäller vår beredskapsplanering, främst de mätningsoch förvaringssystem som vi har när det gäller radioaktivt nedfall. Kompletteringar av beredskapen måste ske med avseende på en ökad planering för åtgärder till följd av olyckor utomlands. Jag har från strålskyddsinstitutet erfarit att detta arbete redan pågår. Vad det bl.a. är fråga om är att automatisera institutets mätstationer och komplettera dessa med varningssystem. Detta arbete har forcerats och kommer att vara slutfört efter sommaren. Mätberedskapen och informationshanteringen är andra områden som kommer att granskas och kompletteras om så erfordras. Ytterligare en rad viktiga åtgärder är redan nu föremål för diskussion. Regeringen hålls fortlöpande informerad om detta. Energirådet kommer självfallet också att informeras därom. En annan slutsats som måste dras är att det internationella samarbetet måste utvidgas och förstärkas. Vissa avtal för internationellt informationsutbyte och ömsesidig hjälp m.m. vid kärnkraftshaverier finns visserligen. Mellan de nordiska länderna och IAEA finns således sedan år 1964 ett avtal om samarbete och bistånd i händelse av olycka som leder till radioaktiv strålning. Mellan Sverige och Danmark finns ett särskilt avtal om informationsutbyte och samarbete om beredskapsplanering i anslutning till Barsebäcksverket. När avtalet undertecknades uttalade jag på den svenska regeringens vägnar att lokaliseringsfrågan hör till de säkerhetsfrågor som bör beaktas när en plan som skall reglera kärnkraftsavvecklingen läggs fast. Mot bakgrund av detta och den av riksdagen fastlagda principen att säkerhetsfrågor skall avgöra takten och turordningen för hur olika reaktorer skall tas ur drift är vi självfallet beredda att diskutera dessa frågor med den danska regeringen. Jag vill understryka att det arbete som sker inom ramen för Barsebäcksavtalet präglas av stor öppenhet och vilja att finna gemensamma lösningar från ömse håll. IAEA har år 1984 också gett ut riktlinjer som kan tjäna som modell för avtal om ömsesidigt bistånd vid kärnkraftshaverier och radioaktiva olyckor. Däremot har IAEA inte som reguljär arbetsuppgift att granska säkerheten i kärnkraftverk; IAEA:s ansvar är framför allt att kontrollera att klyvbart material inte förs från civil till militär användning. e Det finns vidare ett sedan tidigare etablerat samarbete mellan Östersjölän derna beträffande mätdata om utsläpp och övervakning av radioaktiva ämnen. Detta arbete ingår fr.o.m. i år i arbetet inom den s.k. Helsingforskonventionen — konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö. Även utsläpp av farliga ämnen i luften och på annat sätt omfattas av konventionen. Bl.a. finns det ett etablerat rapporteringssystem mellan strandstaterna vad gäller utsläpp till sjöss som kan föranleda bekämpningsinsatser. IAEA har, tillsammans med ett antal andra FN-organ, kartlagt mätutrustning, personalresurser osv. som kan stå till förfogande för assistans till medlemsstaterna vid kärnkraftsolyckor. OECD:s kärnenergiorgan NEA har ett väl fungerande samarbete mellan medlemsländerna, omfattande bl.a. utbyte av information om inträffade händelser och utvärderingar därav. Sedan år 1983 har även IAEA ett system för rapportering av incidenter. Sovjetunionen och andra statshandelsländer har samtyckt till att delta i detta, men hittills har rapporteringarna från dem varit begränsade. Det är angeläget att nu snarast utvidga och förbättra samarbetet. Vi måste alltså fördjupa den reguljära informationsinsamlingen i fråga om olika länders kärnkraftsprogram — med avseende på reaktorkonstruktioner, säkerhetsfilosofi osv. — så att t.ex analysarbetet vid olyckor underlättas. Vidare måste vi verka för att förbättra IAEA:s rapporteringssystem och för att enligt de regler som gäller för systemet få in rapporter från alla medlemsländer som har kärnkraft. Slutligen måste vi genom såväl multilaterala som bilaterala avtal åstadkomma garantier för att information omedelbart och med erforderliga detaljer kommer att spridas till alla nationer som kan tänkas bli berörda av en större kärnkraftsolycka. Detta är avgörande för att dessa i sin tur skall kunna vidta eventuellt behövliga motåtgärder för att skydda befolkningen. Mot denna bakgrund har regeringen beslutat att ta en rad internationella initiativ. Således kommer regeringen att verka för en multilateral överenskommelse med bredaste möjliga anslutning om säkerhetsåtgärder vid kärnkraftsolyckor. Som ett led i detta arbete kommer regeringen att verka för en överenskommelse om fullständigt informationsutbyte och samarbete i samband med olyckor och tillbud samt säkerhetshöjande åtgärder mellan staterna i Europa. Särskilt angeläget är att en sådan överenskommelse träffas mellan Östersjöstaterna enligt förebild från det dansk-svenska Barsebäcksavtalet. Sveriges representant i IAEA:s styrelse kommer att instrueras att lägga fram förslag om att vidga organisationens uppgifter vad gäller reaktorsäkerhet — bl.a. definition och fastställande av internationella säkerhetskriterier samt inspektion och kontroll därav, informationsutbyte vid kärnkraftsolyckor samt analyser och utvärderingar av olycksförlopp. Vidare kommer förslag att läggas fram om ett förbättrat reguljärt informationsutbyte och en höjd ambitionsnivå vad gäller bistånd vid stora olyckor. Samtidigt kommer vi att driva vidare våra tidigare väckta förslag om separation mellan civila och militära program i kärnvapenstaterna, vilket kommer att främja möjligheterna att få såväl en god kontroll över säkerheten vid civila kärnenergianläggningar som en bättre garanti mot överföring av klyvbart material till militär användning. I samband med ett sedan tidigare planerat möte med den svensk-sovjetiska blandade kommissionen för ekonomiskt och tekniskt-vetenskapligt samarbete erbjuder sig redan i nästa vecka ett första tillfälle att diskutera framtida samarbete med Sovjetunionen kring kärnkraftens säkerhetsfrågor. Herr talman! Kärnkraftsfrågan har på ett sätt som få andra frågor delat det svenska folket. Besluten i samband med folkomröstningen syftade till att finna en lösning, som kunde ena vårt folk, som byggde på respekt för den oro som många människor känner för kärnkraften och som långsiktigt tryggar vår energiförsörjning. Det finns anledning att här i dag slå fast att detta fortfarande är vårt gemensamma ansvar. Den allvarliga olycka som har inträffat gör att vi med eftertanke och ödmjukhet än en gång måste pröva kärnkraftens säkerhetsfrågor och frågan om hur vi tillsammans skall kunna utforma ett energisystem för framtiden som uppfyller högsta möjliga krav när det gäller säkerhet och miljö.

Herr talman! Det är naturligt, riktigt och viktigt att bli orolig vid svåra olyckor. Oron och eftertänksamheten är de viktigaste drivkrafterna bakom arbetet att göra samhället säkrare. Vår öppna livsform säkerställer att människors krav tas på allvar. Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl väcker frågor på flera olika plan. Tekniskt är det väsentligt att noga granska vad det var som gick på tok och varför — möjligen — många kom till skada. För åtskilliga människor är emellertid inte kärnkraften bara en teknik bland andra för att producera elektrisk energi. Kärnkraften handlar också om moral — gentemot oss själva, men framför allt gentemot kommande generationer. Till slut ställs i dag också frågor utifrån ett snarast demokratiskt perspektiv. Är det inte rimligt, undrade en reporter för några dagar sedan, att stänga av kärnkraften när så många som 60 96 av svenska folket säger sig vara emot den? Kring dessa tre spörsmål, herr talman, kommer mitt anförande i det följande att kretsa. Jag håller det mot bakgrund av ett tidigare engagemang för linje 1 i folkomröstningen om kärnkraften men också en tioårig medverkan i kärnkraftinspektionens styrelse. I tekniskt hänseende klarnar nu gradvis bilden av vad som hände, sannolikt natten mellan den 25 och 26 april, i den fjärde reaktorn i Tjernobyl i Ukraina. Av någon orsak bröts av allt att döma strömmen, bl.a. till de pumpar som förser reaktorn med kylvatten. Det inledde ett olycksförlopp som reaktoroperatörerna inte förmådde hantera. Ett strömavbrott skulle nu emellertid inte ha behövt få några drastiska konsekvenser, om det inte varit för det faktum att reservelverket inte startade. Utan kylning överhettades reaktorbränslet snabbt. Att reaktorn kunde förlora strömtillförseln är den första allvarliga tankeställaren, först och främst för ryssarna och i betydligt mindre grad för oss svenskar, som vetat att detta kunde ske och anpassat våra säkerhetssystem därefter. Det överhettade reaktorbränslet i Tjernobyl gav upphov till den vätgasexplosion som sprängde reaktorn. Explosionen i reaktorn ledde till ett betydande utsläpp av radioaktiva ämnen. Den sönderfallna reaktorbyggnaden gav de radioaktiva partiklarna fritt utlopp till atmosfären. Här ligger, herr talman, en betydelsefull och sedelärande skillnad mellan olyckorna i Tjernobyl 1986 och i Harrisburg 1979. Vid tillbudet på Three Mile Island, som i grunden skakade om kärnkraftsdebatten, inte minst i vårt land, kom praktiskt taget ingen radioaktivitet ut till omgivningen. Ingen människa behövde evakueras, ingen kom till skada. Skillnaden ligger i allt väsentligt i den s.k. reaktorinneslutningen, det betonghus som ryssarna uppenbarligen aldrig tyckt vara särskilt viktigt, men som vi i västvärlden i praktiken sett som själva förutsättningen för att kärnkraften säkerhetsmässigt framgångsrikt skulle kunna konkurrera med andra energikällor. Trots att omgivningskonsekvenserna av Harrisburgolyckan blev försumbara utnyttjade likväl USA, Sverige och många andra länder med oss den nya kunskapen till att förebygga nya olyckor. Vårt land investerade som en självklarhet i ytterligare säkerhet. Frågan är vad Sovjetunionen gjorde under samma tid. När vi i Sverige hävdar att våra reaktorer är säkrare än de sovjetiska är det alltså inte någon form av nationalchauvinistiskt skryt utan en fast realitet. Användningen av kärnkraft i vårt land bygger på en jämfört med Sovjetunionen väsensskild säkerhetssyn. För oss har det aldrig varit tillräckligt att steg för steg minska risken för att olyckor skall kunna inträffa i kärnkraftverken. Liksom vid all annan verksamhet vet vi att hur framgångsrika vi än är i detta hänseende kan någonting någon gång likväl gå fel. Det är därför vi bygger våra reaktorinneslutningar, för att hålla kvar eventuella utsläpp inom anläggningen. Ja, så långt går vit.o.m. att vi genom filteranläggningar förbereder avluftning av inneslutningarna om trycket också inne i dessa skulle bli för högt. Det är därför vi inte nöjer oss med något enda eller några få dieselaggregat för att ta över elförsörjningen till kylpumparna, om huvudströmmen skulle falla bort. Tjernobyl lär oss hur förutseende denna politik har varit. Den har varit värd varenda krona den kostat. Herr talman! Den slutgiltiga tekniska slutsatsen av olyckan i Tjernobyl kommer det att ta tid att dra. Att regeringen nu tar initiativ till en genomlysning av olyckans verkliga innebörd och dess eventuella konsekvenser för den svenska energipolitiken välkomnar vi moderater. Samtidigt som vi säger detta vill vi emellertid understryka följande: Varje analys av kärnkraftens framtid i vårt land måste ske i en objektiv jämförelse mellan kärnkraften och de alternativ som i varje given situation står till vårt förfogande. Situationen är aldrig så enkel att man kan ta ställning till varje energikälla för sig. Skulle Sverige i dag av någon anledning dra slutsatsen att kärnkraften skall stängas av, finns det i realiteten bara två sätt att kompensera bortfallet av elektrisk ström: genom att återgå till en förtröstan på oljan eller genom att i stor skala introducera kol. Jag skall inte här diskutera de ekonomiska konsekvenserna av en sådan politik. I skuggan av Tjernobyl känns det inte särskilt riktigt. Både oljan och kolet har emellertid uppenbara, väl kända negativa konsekvenser för miljön. Försurningen smyger sig på oss — tyst och till en början ogripbar, men till slut förödande till sina konsekvenser. Det hävdas ibland, herr talman, att s.k. alternativa energikällor eller sparande skulle kunna förlösa oss från kärnkraften utan att vi för den skull behövde bli mera beroende av oljan eller tvingades satsa på kolet. Att en sådan förhoppning är ogrundad tror jag att också de politiker som nu menar att vi utan drastiska konsekvenser för människor och miljö kan stänga såväl Ringhals 2 som Barsebäck innerst inne är medvetna om. På samma sätt som Sverige förmådde utnyttja erfarenheterna av Harrisburg är det nu nödvändigt att dra lärdom av Tjernobyl. Få — om ens några — tecken tyder emellertid på att det svenska reaktorprogrammet i tekniskt hänseende bör bedömas på något väsentligt annorlunda sätt i dag och i morgon jämfört med i går. Men, herr talman, kärnkraften är för många människor inte bara eller ens främst teknik. Det handlar också om moral — ansvar för generationer som ännu inte kan säga sin mening. Att kärnkraften ses i ett sådant perspektiv är värt respekt. Tjernobylolyckan kommer — bortsett från dem som redan dött av strålskador — att medföra problem inte minst för jordbruk och vattenförsörjning, problem av en karaktär som vi helt enkelt inte är vana att hantera. Kärnkraftens avfall skall en gång tas till vara på ett sätt som garanterar säkerheten för generationer. Allt detta känns unikt, inte minst när vi tar del av rapporteringen från Sovjetunionen. Likväl är det det inte. Långsiktigheten är en del av den samhällsform som på plussidan har all den trygghet, den frihet från fattigdom och nöd som är fundamentet för ett gott liv. Nästan allting vi gör i dag får konsekvenser för hur det blir i morgon. Det jag nu sagt är sant också i fråga om all energiproduktion. I synnerhet gäller detta om kolet och oljan, de verkliga alternativen till kärnkraften, som jag tidigare sade. Herr talman! De senaste årens viktigaste miljödebatt har handlat om försurningen. En avgörande del av denna beror direkt på den industrialiserade världens förbränning av fossila bränslen. Försurningen underminerar dagligen — här och nu — centrala betingelser för mänskligt liv. Skogar, marker och sjöar dör. För oss moderater har kampen mot försurningen högsta prioritet. Att medverka till energibeslut som slår väl balanserade ekologiska system i spillror skulle kännas motbjudande eller — om man så vill — som ett svek mot de förväntningar kommande generationer har rätt att ställa på oss. Kärnkraften är under alla normala omständigheter överlägsen både kolet och oljan. Detta är den andra sidan av kärnkraftens moral. Att stänga kärnkraftverk fredar kanske samveten men väcker — eller borde i varje fall väcka — nya som i sak är långt allvarligare. Herr talman! En moralisk dimension av Tjernobylolyckan av en helt annan karaktär gäller Sovjetunionens totala nonchalans gentemot sina grannländer — för att inte tala om hänsynslösheten gentemot sitt eget folk. Regeringen har med rätta kritiserat Sovjetunionen för den bristande öppenheten i olycksrapporteringen. Vår gemensamma uppgift är nu att tillse att ett tillförlitligt internationellt rapporteringssystem etableras i syfte att förbättra förvarningen vid radioaktiva utsläpp. Bilaterala överenskommelser kan behövas mellan Sverige och Sovjetunionen i syfte att säkerställa våra intressen, inte minst när det gäller kärnkraftverken i den västra delen av Sovjet. Kärnkraften är i detta perspektiv internationell. Dess säkerhet gäller alla länder. Det är i det internationella umgänget som Sverige, med våra säkerhetstraditioner, kan göra den avgörande insatsen. Den uppblossande debatten om kärnkraften i vårt land får inte tillåtas skymma detta faktum. Att Sovjet nu enligt energiministern utlovat åtminstone en beredvillighet att diskutera viktiga säkerhetsfrågor är ett första steg i ett arbete som utan dröjsmål måste leda till konkreta och handfasta resultat. Vårt eget arbete efter Harrisburg kan, även om det inleddes på en långt högre säkerhetsnivå än den där den sovjetiska kärnkraften i dag befinner sig, tjäna som ett föredöme. Att ställa hårda krav på Sovjet är legitimt på grund av kärnkraftens internationella karaktär. Herr talman! Olyckan i Tjernobyl har också rest frågetecken som ytterst sammanhänger med demokratin. Enligt en SIFO-undersökning, genomförd omedelbart efter olyckan, skulle hela 60 96 av svenska folket i dag säga nej till kärnkraften. Det är en historiskt sett stark meningsyttring som, hävdar en del, vi politiker har en skyldighet att gå till mötes. Jag tvivlar inte själv på att SIFO i sin undersökning verkligen speglar stämningsläget så som det var omedelbart efter olyckan. Lika litet tvivlar jag emellertid på att svaren ger sanningen i hela dess vidd. För oss som är politiskt verksamma är det viktigt att bidra till att erfarenheterna av olyckan diskuteras och reds ut för alla dem som undrar. Vi har en uppgift att redigt framlägga de tillgängliga alternativen, att visa hur man, när man väljer bort någonting, också väljer till någonting annat. Vi måste jämföra, hur svårt det än må vara. Att mot bättre vetande avstå från att ge svenska folket hela bilden av kärnkraftens i vårt land säkerhet och om de verkliga alternativens risker vore att svika våra demokratiska förpliktelser. Komplexa frågor med för många människor moraliska underströmmar lämpar sig särskilt illa för förenklingar. Vårt demokratiska samhälles styrka är dess förmåga att kunna hantera också svåra olyckor på ett sätt som förenar eftertanke och hänsyn med realiteterna sådana de faktiskt är. Demokratin ger oss förutsättningar att behärska också avancerad teknik på människors villkor. Men det ställer krav på oss politiker som inte får svikas. På denna avgörande punkt är slutna samhällen — som det sovjetiska — så oändligt sårbara. I Sovjet och samhällen av likartad karaktär går det helt enkelt inte att nå fram till dem som bestämmer. Kärnkraften körs med de risker makthavarna anser rimliga. Att säkerheten vid sovjetiska kärnkraftverk är så undermålig är därför ingen tillfällighet. Det sovjetiska folket kan inte ställa några säkerhetskrav — om de ens fått reda på att det är viktigt att göra det. Jag jämförde tidigare Harrisburg och Tjernobyl. Båda var betydande olyckor men hade vitt skilda konsekvenser för människor och miljö. Sovjetmedborgaren har skäl att förbanna ett samhälle som inte kostar på honom det skydd de öppna demokratierna med en omedelbar självklarhet anser att deras medborgare är värda. Herr talman! Tjernobylolyckan har återigen ställt kärnkraften i den svenska debattens centrum. Det kommer att ta tid innan vi med säkerhet vet vilka slutsatser av olyckan vi skall dra i Sverige, men vi skall pröva erfarenheterna med den största öppenhet. Ett är emellertid säkert: en olycka i ett säkerhetsmässigt illa rustat verk i Sovjetunionen motiverar i sig ingen ny syn på kärnkraften i Sverige. I stark sammanfattning, herr talman, hävdar vi moderater följande: 1. Hur allvarlig och omfattande Tjernobylolyckan var går ännu inte att i detalj avgöra. Klart är under alla omständigheter att det finns skäl att informationsmässigt rikta hård kritik gentemot Sovjetunionen. Först flera dagar efter olyckan medgav man att den faktiskt inträffat. Berättigade internationella krav stämplas nu i stället som antisovjetiska. Regler behövs för att göra olycksinformeringen effektiv över gränserna. 2. Den svenska kärnkraften är säkrare än den sovjetiska. Likväl skall vi noga följa Tjernobylolyckans efterarbete för att se om något ytterligare kan göras för att öka säkerheten också i de svenska reaktorerna. 3. Ur den kunskap som i dag finns tillgänglig kan inte slutsatsen dras att en avstängning av den svenska kärnkraften bör aktualiseras. Varje förtida avveckling av våra kärnkraftverk innebär att en nysatsning måste göras i energianläggningar som från miljöeller hälsosynpunkt är underlägsna kärnkraften. Framför allt gäller detta kol, som skulle bli ofrånkomligt i stor skala om kärnkraften skulle avvecklas nu. Våra tolv reaktorer bör därför utnyttjas så länge det är säkerhetsmässigt möjligt. 4. Hur kärnkraften en gång skall ersättas när dagens reaktorer tjänat ut finns det i dag varken anledning eller möjlighet att i detalj avgöra. Det är den generation som skall bära konsekvenserna som också skall fatta de avgörande besluten om sin egen framtid.

Herr talman! Låt mig först säga att jag tycker det var en värdefull och uttömmande redovisning av läge och vidtagna åtgärder som energiministern gav. Den viktigaste lärdomen av olyckan i Tjernobyl kan vi redan dra. Den säger oss att det inte räcker att våra egna tolv reaktorer är säkra. När det radioaktiva molnet från Ukraina seglade in över vårt land gav det oss en erinran om hur beroende vi är av vad som sker och inte sker också i detta avseende i andra länder. Harrisburgolyckan 1979 skakade kraftigt om också oss i Sverige. Den gav oss anledning att se över och skärpa säkerheten vid våra egna reaktorer, och den gav svenska folket möjlighet att säga sin mening om kärnkraftens roll i vår energiförsörjning. Den gav, så att säga, en indirekt effekt på vårt agerande. Tjernobylolyckan berör oss mer direkt, inte bara därför att det synes vara ett långt allvarligare haveri utan främst därför att vi blivit direkt berörda av utsläppen av radioaktivitet. Vi har väckts till fördjupad insikt om hur utsatta vi är av verksamhet i vår omvärld som påverkar vår luft, våra vatten och våra skogar. Tjernobyl angår inte bara Sovjetunionen utan också Sverige. Mot denna bakgrund är det ytterst angeläget att ett utbyte av teknologi och erfarenheter kring reaktorsäkerhet kommer till stånd. Regeringen har beslutat initiera ett sådant utbyte genom IAEA. Vår styrelserepresentant kommer att instrueras att ta upp frågan om att vidga IAEA:s mandat. När organisationen väl fått detta mandat, kan arbetet inledas med att utarbeta internationella säkerhetskriterier för kärnkraftverk samt kontroll av kärnvapenstaternas civila kärnkraftsprogram. Det är ett klokt beslut regeringen fattat. Men det kommer med säkerhet att ta tid innan arbetet satt några mera påtagliga spår i reaktorsäkerhetspro = Prot. 1985/86:137 grammeni de olika medlemsländerna. Även med höga tankar om IAEA som 12 maj 1986 organisation finns det skäl att anta att denna process tar sin rundliga tid i anspråk. Jag menar att vi har mer bråttom än så. Denna väg måste därför kompletteras med direktkontakter med Sovjetunionen. Sanningen är ju att Sverige redan i dag kan dela med sig av erfarenhet och kunnande som skulle höja säkerheten vid kärnkraftverk i vårt grannskap. Som en följd av tidigare erfarenheter har vi i Sverige beslutat om ett särskilt säkerhetsprogram för våra reaktorer. Vi drog sådana slutsatser redan efter olyckan i Harrisburg. Ytterligare säkerhetshöjande åtgärder övervägs. Även om våra reaktorer är av en annan konstruktion än den havererade reaktorn i Tjernobyl, så torde vi ha kunnande och erfarenheter som vi kan och bör dela med oss av. Vi bör göra det av omtanke om människor i Sovjetunionen, men också för vår egen säkerhets skull. Sovjetunionen har enligt uppgift ytterligare 27 reaktorer av samma typ som den havererade i Tjernobyl. 13 av dem är av den större typen. Fyra ligger i Leningrad och en i Litauen, dvs. i vår omedelbara närhet. Den senare lär vara världens största reaktor. De utgör uppenbarligen en säkerhetsrisk inte bara för de närmast boende utan för stora delar av Europa. De säkerhetskrav vi ställer på våra reaktorer skulle rimligen leda till att dessa reaktorer omedelbart ställdes av. Om våra reaktorer var av samma konstruktion borde vårt beslut vara snabbast möjliga avveckling. Det är inte sannolikt att Sovjetunionen drar dessa slutsatser. I Sovjet ställer man dess värre inte samma höga krav på säkerheten som vi gör — åtminstone inte ännu. Vi bör inte låta oss nöja med den inställningen. De sovjetiska reaktorerna borde t.ex. omedelbart förses med reaktorinneslutning värd namnet liksom med konsekvenshämmande anläggningar och kompletterande eloch kylsystem. Det är nämligen inte bara en angelägenhet för Sovjetunionen att säkerheten höjs — låt mig upprepa det. Det handlar också om vår säkerhet. Vi är ömsesidigt beroende av och utlämnade åt varandras noggrannhet eller brist på noggrannhet härvidlag. Herr talman! Det finns skäl att föra in diskussionen om Barsebäck i den bilden. Det är fullt begripligt om danskarna har synpunkter på Barsebäcksanläggningen. Om något skulle hända i Barsebäck, kan befolkningen i Danmark komma att bli lika berörd som befolkningen på svenska sidan. Vi har därför varit, och skall fortsätta att vara, mycket lyhörda för den oro och de synpunkter på säkerhet och beredskap som framförs från danskt håll. Vi har haft särskilda svensk-danska kommissioner som utarbetat säkerhetsoch beredskapshöjande åtgärder. Vi skall vara beredda att göra det igen. Beslutanderätten ligger hos svenska regeringen och riksdagen, men vid bedömningen av människors säkerhet och lyhördhet för människors oro går ingen gräns i Öresund. På motsvarande sätt borde konsultationer ske mellan övriga grannar kring Östersjön. Det är bra att regeringen nu initierar utbyte av information mellan Östersjöstaterna och överenskommelser om alarmering när olyckor eller tillbud inträffat. Men det räcker inte. Det förebyggande arbetet måste ges all uppmärksamhet. Det måste baseras på insikten om det ömsesidiga beroen 17 det eller, om man så vill, på doktrinen om den gemensamma osäkerheten. Jag vill därför fråga energiministern: Är regeringen beredd att söka förmå ledningen i Sovjetunionen att omfatta denna syn på det ömsesidiga beroendet av säkerheten vid kärnkraftverken? Regeringen hänvisar till att frågor ställts till Sovjet om vad som inträffat i Tjernobyl. Regeringen hänvisar vidare till att den blandade svensk-sovjetiska kommissionen för tekniskt vetenskapligt samarbete skall sammanträda. Den vägen får vi möjligen fram en del information, och kommissionen är säkert rätt instans för en fortlöpande diskussion. Men den svenska regeringen bör, enligt min mening, försäkra sig om att Sovjetunionen nu ser på dessa frågor på det sätt jag här beskrivit, dvs. som frågor av ömsesidigt intresse, som angår inte bara Sovjetunionen utan också dess grannstater. Min fråga blir därför om regeringen är beredd att instruera ambassaden i Moskva att framföra ett sådant budskap. Energiministern har under dessa dagar inte undertryckt sin irritation mot Sovjetunionen för bristande information. Denna irritation är befogad. Grannstaterna hade bort larmas på ett tidigare stadium. Men kontakterna med Sovjet i denna angelägenhet bör nog inte bara kännetecknas av att vi ställer krav och visar irritation. Vi bör också dokumentera beredvillighet att komma drabbade människor till hjälp. Vi bör, som jag nämnt, ha åtskilligt att ställa till förfogande i fråga om kompetens och erfarenhet. Kanske är den nationella prestigen och förödmjukelsen lättare att hantera om goda grannar erbjuder hjälp och bistånd och inte bara ställer krav och begär besked. Min andra fråga till energiministern blir därför om regeringen är beredd att på lämpligt sätt ställa vårt kunnande till Sovjetunionens förfogande. Herr talman! Vi måste alltid vara beredda och öppna för att vidta ytterligare säkerhetshöjande åtgärder vid våra kärnkraftverk. Men vi kan konstatera att de redan nu är säkrare än de berörda sovjetiska. Det är inte någon tillfällighet. Det är resultatet av en intensiv, öppen och ifrågasättande debatt. Den studieverksamhet, de informationsinsatser och den debatt som bedrevs i vårt land före, under och efter folkomröstningen tror jag saknar motstycke i världen. Den tveksamhet till kärnkraft som energikälla som många känt har varit av det konstruktiva slaget. En bred och upplyst opinion har tvingat fram mycket stränga säkerhetskrav. I Sovjet har inte motsvarande ifrågasättande av den politiska ledningens och experternas beslut och information kunnat ske. I det slutna kommunistiska samhället går information uppifrån och ner. Ifrågasättande och kritik kan leda till trakasserier, ja rent av till isolering på mentalsjukhusen. Denna brist på kritisk granskning av makthavare och myndigheter motverkar god säkerhet. Slarv med säkerheten kan också inträffa hos oss och i andra öppna samhällen. Det fick vi illustrerat i Harrisburg. Men inte ens när haveriet var ett faktum i Tjernobyl, när radioaktivitet sluppit lös, när människor dödats och många kommit till skada, var det självklart för det slutna sovjetiska samhället att ge ifrån sig information, som kunnat mildra de skadliga effekterna. Först många timmar efter det att utsläppet var ett faktum påbörjades evakueringen. Först nio dygn efter olyckan gavs råd och anvisningar i säkerhetsfrågor till allmänheten. Det hade möjligen dröjt ännu längre om inte bl.a. Sverige larmat om förhöjda radioaktiva värden. Återigen har det visats att det öppna demokratiska samhället jämte allting annat också är ett säkrare och tryggare samhälle att leva och bo i. Även om vi kan säga att våra kärnkraftverk är säkrare än den typ som nu havererat i Tjernobyl, vore det dumt att tro att inga erfarenheter står att vinna av denna olycka för driften av våra verk och den beredskap vi byggt upp. Vi kan vara till freds med att det var vårt alarmeringssystem som slog alarm om förhöjda värden. Det är i och för sig ett högt betyg åt systemet. Det är däremot inte tillfredsställande att avläsningen av de förhöjda värdena inte skedde förrän ett och ett halvt dygn efter det att utsläppet skett. I vårt land finns vidare endast tre automatiska varningscentraler. De övriga är manuella. Eftersom olyckan skedde en helg dröjde det innan de höga mätvärdena observerades. Också av dessa förhållanden borde man kunna dra omedelbara slutsatser och inte bara invänta den samlade utvärdering som energirådet nu fått i uppdrag att göra. Det kan väl också konstateras redan nu att den information och den kunskap människor har om hur man kan och bör skydda sig vid en kärnkraftsolycka är bristfällig. Den behöver friskas upp hos den stora allmänheten men främst hos människor i verkens omedelbara närhet. Hur larmsignaler fungerar och hur utrymning skall ske har uppenbarligen fallit i glömska. Inte heller här finns anledning att invänta någon total summering innan bristerna rättas till. Det vore värdefullt om energiministern ville redovisa hur regeringen ser också på dessa frågor. En fråga som är av speciell natur men som ändå bör tas upp på ett tidigt stadium rör ersättningen för inkomstbortfall för bönder och andra näringsidkare och ersättning för kostnader som åsamkats det svenska folkhushållet. Problemen för svenska lantbrukare är kanske inte så betydande som problemen på kontinenten, där odlingssäsongen är längre framskriden. Men lantbruket i vissa landsdelar har förorsakats störningar. Detsamma ser ut att gälla turistnäringen. Antalet avbokningar av resor till vårt land är stort. Det leder självfallet till ekonomiska effekter för nationen som helhet och för enskilda företagare. Den västtyska regeringen lär ha för avsikt att begära skadestånd för dessa effekter. Det vore intressant att få veta hur den svenska regeringen ser på motsvarande fråga. Herr talman! Först och sist reser emellertid det inträffade frågan om kärnkraftens framtid. Den avgör vi inte i vårt land. Men vi avgör hur länge vi skall låta våra egna reaktorer vara i drift. Den frågan måste nu prövas ånyo. Det finns i det sammanhanget ett inslag i kommentarerna till det inträffade som jag skulle vilja varna för. Det går ut på att människors oro är ett slags hanteringsproblem, att det uppkomna stämningsläget enbart skulle vara ett psykologiskt bekymmer, som kräver klok och faderlig hantering. Om lämpliga utredningar tillsätts och lugnande uttalanden görs, så dunstar så småningom oron bort. Det är möjligt, för ingen orkar ju gå och oroa sig för samma sak hur länge som helst. Men om någonting händer igen hos oss eller hos våra grannar och vi bara ”hanterat oron” men inget reellt gjort för att åtgärda källan till oro, då kommer ansvaret att vila tungt över oss. Vi får därför inte uppfatta oron bara som ett känsloläge som måste hanteras. Endast den mest förhärdade kärnkraftsfanatiker kan förbli opåverkad av det inträffade. De flesta av oss känner säkert en djup oro för det inträffade och ängslan inför framtiden. Därför kan vi försäkra dem som gett oss förtroendet att vara deras valda ombud, att det inträffade leder till en ingående och förnyad prövning inte bara av säkerheten vid våra kärnkraftverk i drift och av beredskapen när det gäller vad som skall göras om en olycka trots allt inträffar utan också av takten i avvecklingen av våra kärnkraftverk. Vår situation är ju inte sådan att det gäller om kärnkraften skall avvecklas utan när. Året 2010 är den bortre gränsen. Om säkerheten föranleder det skall avvecklingen genomföras snabbare. Frågan om detta nu skall anses vara fallet måste underkastas noggrann prövning. Att inte göra en sådan prövning vore att illa leva upp till det ansvar som åvilar oss. Men vårt ansvar som förtroendevalda kräver också av oss att vi skall sätta in gamla och nya kunskaper om kärnkraften i ett energipolitiskt sammanhang. Så skedde i folkomröstningen. Det ledde då till att en majoritet av svenska folket föredrog att de tolv reaktorerna skulle byggas klara, tas i drift och användas så länge det kan ske med godtagbar säkerhet. Det är värt att notera att den el som alstrats vid kärnkraftverken medverkat till att kraftigt minska vårt oljeberoende. Oljeförbrukningen har minskat med nästan 40 96 sedan 1979. Det betyder att vårt eget bidrag till de utsläpp som försurar vår mark och våra sjöar och som hotar att ödelägga våra skogar kraftigt har minskats. Det är också vårt ansvar att föra in i debatten de alternativ som finns till kärnkraften. De är en återgång till ökad användning av olja, en kraftigt ökad förbränning av kol och inhemska bränslen och exploatering av outbyggda vattendrag. En kraftig ökning av användningen av olja, kol och andra fossila bränslen skulle förvärra försurningen. Exploatering av de orörda älvarna motsätter vi oss bestämt. Endast fortsatta åtgärder för att spara och hushålla med energi kan ske utan negativa effekter på miljön. Där finns säkert mer att göra, men inte tillräckligt för att ersätta elproduktionen vid en snabb avveckling av kärnkraften. En snabb avveckling kan också ge kraftiga störningar i ekonomi och sysselsättning och därmed välfärdsförluster. Herr talman! Det kan finnas vägar att bemästra dessa problem eller vissa av dem. Även höga priser kan visa sig värda att betala för en snabbare avveckling av kärnkraften. Nu som tidigare skall vi väga dessa effekter mot varandra. Men vi måste vara på vår vakt mot enögdhet. Alla skygglappar måste fördömas i sammanhanget. Vi får inte tillåta oss att förringa den ena energikällans risker och miljöförstöring och förstora upp andra energikällors verkningar härvidlag på grund av förutfattade meningar, tidigare intagna ståndpunkter eller av opportunistiska skäl. I dag är oron för kärnkraften större än för ett par veckor sedan. Enligt SIFO vill 60 2 slippa kärnkraften. Det är säkert en riktig mätning av opinionsläget. Men det är säkert också så att en stor majoritet av svenska folket vill slippa ökad kolanvändning, vill skydda de orörda älvarna och motverka försurning och skogsdöd. Problemet med försurningen har inte blivit ett uns mindre bara därför att vi återigen erinrats om kärnkraftens problem. Vi kan därför inte smita från ansvaret för en sammanvägning av Prot. 1985/86:137 möjligheter och risker. Vi får inte låta den representativa demokratin 12 maj 1986 förvandlas till en SIFO-krati. Vårt ansvar gentemot dagens och morgondagens generationer gäller både att låta det inträffade leda till en förnyad prövning av kärnkraftens säkerhetsfrågor och avvecklingstakt och att informera, forska och debattera om möjliga alternativ och deras konsekvenser för liv och hälsa.

Herr talman! I öppna samhällssystem med fri debatt ligger kärnkraftens framtid i medborgarnas händer. När kritiken blir för stark måste de politiska ledningarna ändra inställning. Så sker nu i land efter land bland världens demokratier. Så skedde här i Sverige efter Harrisburgolyckan genom en folkomröstning som partierna lovade respektera. Senast år 2010 skall kärnkraften vara avvecklad i vårt land. Innebar då det att alla partier i riksdagen plötsligt blev kärnkraftsmotståndare i samband med folkomröstningen? Nej, så var det inte! Socialdemokrater, folkpartister och moderater enades om en gemensam framsida på valsedlarna i folkomröstningen mot centerpartiet, vpk och kds och den övriga miljörörelsen, dvs. linje 3 i folkomröstningen. Inom linje 3 var uppfattningen klar; kärnkraften skulle mönstras ut snarast möjligt ur det svenska energisystemet, därför att den är oacceptabel som energikälla. Detta är fortfarande huvudfrågan, och den är ännu obesvarad efter regeringens deklaration i inledningsanförandet i dag. Det finns alltid de som anpassar sig efter opinionen men kan ändra sig tillbaka lika fort igen. Det finns de som utgår från att vi skall ”vänja oss” vid kärnkraften. De finns de som hoppas att människor skall glömma. Sedan finns de oförbätterliga, de som inte är beredda att tänka om oavsett vad som händer. Vi har under den senaste tiden tagit del av intervjuer, bl.a. med en känd industriledare i vitvarubranschen, som visat på det sättet att fungera. Genom reaktorhaveriet i Tjernobyl fick vi en ny påminnelse om kärnkraftens risker och de dramatiska konsekvenserna vid en olycka. Vi har fått ytterligare en allvarlig varning och en påminnelse om kärnkraftens särskilda dimensioner både i fysisk mening och i människornas sinnen. Därför finns det anledning att erinra om de grundläggande skälen för att kärnkraften måste avvecklas. Kärnkraften är en osäker energikälla. Den bygger på ett felfritt samspel mellan människa och maskin. Det finns inga felfria människor, alltså händer olyckor. Det gäller USA och det gäller Sovjet. Det gäller överallt, även här i Sverige. Vi får inte återigen invaggas i tron, att ”det händer inte här”! En allvarlig kärnkraftsolycka är från humanistiska och ekologiska utgångspunkter oacceptabel. Det är också ett tillräckligt skäl till att kärnkraften måste avvecklas. Med kärnkraften följer olösta, kanske olösliga, avfallsproblem. Vi har ingen moralisk rätt att bara skjuta avfallsproblemen på framtiden till kommande generationer. Också av detta skäl bör kärnkraften avvecklas. Kärnkraften är oacceptabel som energikälla. Den har sin energiråvara gemensam med kärnvapen. Det är en myt att tro att det går att hålla isär den 2 militära och den civila användningen av kärnvapen resp. kärnkraften. Detta är skäl nog för kärnkraftens avveckling. Kärnkraften liksom kärnvapen berör alla, oavsett var vi bor på jordklotet. Alltså måste kärnkraftens och kärvapnens problem behandlas både nationellt och internationellt. När det gäller kärnvapen har Sverige avstått från att självt utveckla sådana. Vi fördömer på moraliska grunder användningen av kärnvapen. Vi anser att det är en styrka i det internationella fredsarbetet att vi själva inte har kärnvapen, när vi vill övertyga andra att avveckla sina kärnvapen eller att inte skaffa sig några. På samma grund borde vi kunna bli överens om att vi bäst gagnar kärnkraftens avveckling i andra länder genom att själva avveckla här i Sverige. Sedan den värsta förvirringen lagt sig i Forsmark och på andra håll och olyckan i Tjernobyl bekräftats följde en offensiv på temat ”Lugn svenska folk!” Det som har hänt i Sovjetunionen kan inte hända här, hette det. Reaktorerna där är av ”en enkel konstruktion”. Ryssarnas kärnkraftsprogram skiljer sig ”i alla avseenden” från det svenska. Katastrofen i Tjernobyl ger därför ingen anledning att ompröva kärnkraften i Sverige, hette det. T.o.m. miljöoch energiministern gav sådana besked. Skillnaderna i förhållande till reaktionerna efter Harrisburg var tydliga. Vi minns alla ”den galna onsdagen”, den 4 april 1979, här i riksdagen. Den ledde till folkomröstningsbeslutet. Finns då ingen motsvarande vilja till omprövning av det svenska kärnkraftsprogrammet i dag? Kommer man att lyssna till opinionen också denna gång? Den frågan vill jag rikta direkt till miljöoch energiministern. Jag hade hoppats på att statsministern också denna gång skulle vara beredd till omprövning. Det finns vissa antydningar i intervjuuttalanden från Ingvar Carlsson den 7 maj, men inga klara besked. Därför ställer jag frågan nu. Efter de första lugnande deklarationerna från regering och myndighetsrepresentanter i tidningar och massmedia har bilden blivit mer nyanserad. Vi skall med ödmjukhet pröva och utvärdera. Det är självklart, och det är bra att detta sägs och att energirådet får denna uppgift. Jag tackar för det beskedet som svar på min interpellation. Men det finns frågor som är obesvarade. Låt mig beröra några av dessa. En rad andra interpellanter från centerpartiet kommer senare att ta upp andra frågor. Ingen reaktorinneslutning i världen klarar en stor explosion. Med vilken rätt kan vi då påstå att haveriet i Tjernobyl skulle ha fått ett i grunden annat förlopp, om reaktorn haft en inneslutning av samma typ som finns kring våra tryckvattenreaktorer eller kokarreaktorer? Allt vi vet hittills talar för att härdhaveriet i Tjernobyl varit mycket stort. Vad som helst mellan 10 och 100 96 av inbyggt zirkonium kan ha reagerat med vatten och bildat knallgas. Gasen har sedan exploderat. Ingen har förut, varken i öst eller i väst, krävt att en inneslutning skulle kunna klara en sådan påfrestning. I Three Mile Island var det länge oklart om knallgas hade bildats och om någon explosion hade ägt rum. Reaktorsäkerhetsutredningen behandlade denna fråga utan att komma till något säkert resultat. Möjligen trodde man att några få procent av inbyggt zirkonium reagerat med vatten och bildat knallgas som sedan givit en mindre explosion. Senare undersökningar har dock fastslagit att en sådan mindre explosion faktiskt ägde rum. En beräkning för Ringhals 2 gjordes också senare av Vattenfall för att utröna om dess inneslutning skulle kunna klara en mindre explosion utan att sprängas sönder eller spricka med läckage som följd. Resultatet visade i stora drag att små explosioner inte skulle ge skador men att större explosioner, motsvarande vad som skulle hända om ett tiotal eller några tiotals procent zirkonium reagerar, skulle förstöra inneslutningsfunktionen. Ringhals 2 skiljer sig antagligen i detta avseende inte från övriga tryckvattenreaktorer i västvärlden. Händelsen i Tjernobyl kan nu inte förbises. Vi har inte rätt att genast påstå att tekniken eller säkerhetsfilosofin varit helt annorlunda och att händelsen inte berör oss. En stor härdsmälta har troligen inträffat med stor gasutveckling som följd och en stark explosion har därefter följt. Vi måste därför på nytt granska våra reaktorer, i första hand tryckvattenreaktorerna, vad gäller säkerheten mot större explosioner. Energirådet måste utreda detta med förtur, i synnerhet som reaktorn Ringhals 2 nu går med försvagade tuber i ånggeneratorerna. ”Filtra” som installerats i Barsebäck gäller inte explosiva förlopp. Den som vill veta mer om detta kan lämpligen studera bl.a. s. 133i Rapporten från den dansk-svenska kommittén 1983/84 om Barsebäcksverket . Att reaktorn i Tjernobyl är av annan typ får inte leda till den förhastade slutsatsen att vi inte har något att lära av haveriet. Jag hoppas att ingen drar den slutsatsen. Tvärtom det kan innebära att vi fått en förvarning om vad som kan komma att hända i reaktorer som används i väst. Vi skall inte förklara bort, vi skall ta lärdom. Enligt svaret på min interpellation skall det internationella atomenergiorganet i Wien, IAEA, enligt regeringens uppfattning få vidgade uppgifter. Nog behövs det vad gäller säkerhet, övervakning och kontroll även av kärnvapenmakternas samtliga reaktorer, t.ex. den i Tjernobyl! Men ingenting sägs om IAEA:s dubbla uppgifter. Organisationen har ju också till uppgift ”att utöka och utvidga atomenergins bidrag till fred, hälsa och välstånd i världen” som det heter i statuterna. Anser regeringen att detta är en rimlig uppgift också i fortsättningen? I pressmeddelandet från den 7 maj talas det om vidgade uppgifter för IAEA - inte om en begränsning av dem. För oss är det självklart att IAEA:s uppgifter måste begränsas i detta avseende. Vi kan inte tillåta denna organisation att sprida kärnkraften över världen — vart som helst — utan att i övrigt kunna vidta de särskilda kontroller som också krävs då saker och ting går fel. Jag har ställt en rak fråga om Barsebäcksverkets framtid, men jag saknar ett rakt svar. Är regeringen beredd att gå in i förutsättningslösa diskussioner med Danmark angående Barsebäcksverkets framtid om så begärs från dansk sida? Det var den fråga jag ställde i interpellationen och jag trodde att, som den var formulerad, gick det bara att svara ett rakt ja på den frågan. Därför ställer jag nu frågan till Birgitta Dahl: Ja eller nej? Vad kommer statsminister Ingvar Carlsson att säga till danskarna i detta avseende vid sitt besök i landet den kommande veckan? Prot. 1985/86:137 = Med hänvisning till katastrofen i Tjernobyl har centerpartiet i en partimo 12 maj 1986 tion krävt följande: Debatt med anledning 1. En konkret avvecklingsplan för all kärnkraft i Sverige måste upprättas av kärnkraftsolyckan i omedelbart.

Detta beslut ledde till att en del, främst på industrisidan, vädrade morgonluft här i Sverige och började ifrågasätta trovärdigheten i Birgitta Dahls agerande och uttalanden. I den kommentar som jag gjorde med anledning av detta beslut försökte jag markera att jag tror på Birgitta Dahl när hon säger att hon står fast vid folkomröstningens beslut och att regeringen är inriktad på att kärnkraften skall avvecklas senast år 2010. Men jag måste säga att det är förfärligt allvarligt att skapa ett intryck av något annat hos dem som vi vet har en annan målsättning och som likt Hans Werthén inte är beredda att ändra sig strängt taget för någon händelse i omvärlden, kanske inte heller här hemma. Jag tycker att det var en helt onödig debatt som den svenska regeringen därmed drog i gång i trovärdighetsfrågan. Det är verkligen inte av skadeglädje som jag tar upp detta. Men det borde lära oss något för framtiden, nämligen att det krävs ett oerhört hårt samband mellan ord och handling. Vi politiker blir inte trovärdiga om vi inte i handling förmår följa upp det vi har gett uttryck för i ord. Sedan handlar det naturligtvis om att forma de politiska majoriteterna. Där har vi olika restriktioner — de finns alltid. Men i denna fråga, Birgitta Dahl, hade det aldrig varit något tvivel om att det hade funnits en politisk majoritet för att omedelbart avveckla Ringhals 2. Det vet miljöoch energiministern. Jag tycker också att det är viktigt att säga att jag uppskattade Birgitta Dahls uttalande mycket när hon fick de nya uppgifterna på miljöområdet. Det är uttalanden som också går igen i titulaturen, dvs. att miljön kommer före energin, att miljön är överordnad. Men det ställer oerhört stora krav på att man lever upp till detta. Jag anser fortfarande att det finns ett antal mycket markerade frågetecken att räta ut i denna fråga just med anledning av Tjernobyl. Jag hoppas fortfarande att de antydningar som fanns i statsministerns regeringsdeklaration kommer att leda till en omprövning hos socialdemokratin och hos den socialdemokratiska regeringen också när det gäller kärnkraften som energikälla. Ni har fortfarande möjligheten, men vänta inte för länge. Det är också en fråga om trovärdighet. Låt mig också tillägga några saker utöver de tre huvudkraven som vi har rest i en partimotion med anledning av den inträffade händelsen i Sovjetunionen. Vid det presidiemöte som i dag och i morgon pågår i Köpenhamn kommer 24 Karin Söder att ta upp den sorts långväga gränsöverskridande luftförorening ar som radioaktiva utsläpp utgör. Det borde vara en viktig del i den diskussion som skall ske i Nordiska rådets regi, t.ex. vid den miljökonferens som avses äga rum i början av september i år här i Helsingfors. Från centerns sida har vi genom vår representant i konstitutionsutskottet, Bengt Kindbom, också krävt en granskning av regeringens åtgärder med anledning av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl avseende beredskap, samråd med svenska myndigheter, information och internationella kontakter. Det har vi inte gjort därför att vi misstror regeringen. De åtgärder som har vidtagits har varit många och kraftfulla. Såvitt man kan utläsa av den information som vi har fått har de också varit adekvata. Men vi behöver en samlad redogörelse för detta händelseförlopp, och det snart. Jag tycker att olika organ kan agera härvidlag, inte enbart energirådet. I dagens debatt deltar, som jag tidigare sade, flera interpellanter från centerpartiet. Detta är ett uttryck för vårt fortsatt stora intresse för energifrågorna och det allvar vi tillmäter i diskussionen om den omprövning som vi nu återigen måste göra när det gäller kärnkraftens framtid i vårt land.

Herr talman! Först vill jag tacka energiministern för svaret på min interpellation om kärnkraftsolyckan i Tjernobyl och dess konsekvenser för Sveriges del. Olyckan väcker självfallet en mängd frågor. Jag formulerade några i min interpellation, och energiministern har tagit upp dessa i sitt svar. Vi har de senaste dagarna börjat få mera information från olycksområdet, men det är bara att konstatera att det fortfarande är en avgrund mellan den informationsfrihet som vi är vana vid och den mörkläggning som rutinmässigt existerar i ett land som Sovjetunionen. Tillsammans med andra regeringar måste nu den svenska regeringen utöva påtryckningar mot Sovjetunionen och kräva en fullständig redovisning av kärnkraftsolyckan, dess orsaker, händelseförloppet och dess konsekvenser i närområdet. Vi måste också få en fullständig redovisning vad gäller kärnkraftverkets konstruktion samt dess säkerhetsoch reservsystem. Allt detta är nödvändigt för den analys som skall göras om eventuella ytterligare säkerhetshöjande åtgärder i de svenska kärnkraftverken. Den analysen skall också omfatta frågan om svenska kärnkraftverk t.o.m. skall avstängas i förtid. Den fråga vi måste besvara är nämligen om det som hände i Tjernobyl också kan hända hos oss, eller om våra kärnkraftverk har en helt annan säkerhetsnivå och vi därför kan ge de garantier som de svenska medborgarna kräver. Även om den radioaktivitet som vi drabbats av genom nedfall över delar av Sverige, såsom ett resultat av kärnkraftsolyckan i Ukraina, ligger långt under den fastlagda riskgränsen, har den ändå visat att stora mängder av radioaktiva ämnen vid en kärnkraftsolycka kan färdas längre sträckor än man tidigare trodde. Vi har därmed fått en handfast påminnelse om att en stor kärnkraftsolycka inte enbart berör det land där den inträffar utan också angränsande länder. Därmed blir kärnkraftverkens säkerhet mer än tidigare en internationell fråga. De initiativ som energiministern nu redovisar att Sverige kommer att ta för att få till stånd internationella och bilaterala avtal om snabb information vid kärnkraftsolyckor är viktiga. Sådana avtal måste komma till stånd, eftersom de ger oss värdefull förvarningstid, speciellt om något som liknar Tjernobylolyckan skulle inträffa i vår närhet. Men det grundläggande är naturligtvis att sådana olyckor som leder till stora utsläpp av radioaktivitet helt enkelt inte får äga rum. Det börjar nu komma fram uppgifter som styrker uppfattningen att kärnkraftverken i öststaterna och Sovjetunionen i alltför många fall har helt oacceptabel säkerhetsnivå. Dessa kärnkraftverk utgör därmed ett hot inte bara mot den egna befolkningen utan även mot invånarna i grannländer som Sverige. Det är helt oacceptabelt att det får finnas kärnkraftverk som inte har några tryckupptagande reaktorinneslutningar. Sådana hade kärnkraftverket i Harrisburg, med påföljd att mycket små mängder radioaktivitet läckte ut. Uppgifter från Tjernobyl tyder på att det inte fanns någon heltäckande reaktorinneslutning alls. Ritningar över reaktor 4 i Tjernobyl visar att taket över reaktorn har bestått av en helt vanlig takkonstruktion — om det var plåt eller något annat husbyggnadsmaterial kan få vara osagt. Vid det tryck som uppstod i samband med härdsmältan och grafitbranden har också taket mycket riktigt rämnat, och stora mängder radioaktiva partiklar har spytts ut. Detta skall ställas mot de svenska reaktorerna, som alla omges av en heltäckande tryckupptagande inneslutning bestående av armerad och stålplåtsförstärkt betong som är 1 meter tjock. En annan sak som inger oro är reservsystemen i ryska reaktorer. Det tycks vara så, att man har bara enkla reservsystem. När kylsystemet bröt samman och det enda reservsystemet med vattenpumpar inte startade, var därför olyckan ett faktum. Problemet för Sverige är emellertid inte i första hand kärnkraftverket i Tjernobyl och längre bort belägna kärnkraftverk. Det är i stället de öststatsreaktorer utan ordentliga reaktorinneslutningar som ligger betydligt närmare vårt land. Det gäller reaktorerna i Leningradområdet, de fyra nya grafitreaktorerna i Ignalina i Litauen och, framför allt, de fyra reaktorerna i Greifswald i Östtyskland, bara sexton mil från Malmö-Köpenhamnsområdet. I Greifswald håller man dessutom på att bygga fyra reaktorer till. Jag vill därför fråga energiministern: Vad har vi för uppgifter om dessa s.k. Östersjöreaktorers säkerhet? Håller de en tillfredsställande säkerhetsnivå? Vad kan vi göra, om så inte är fallet? Jag menar att det är nödvändigt att vi med Östersjöstaterna får i princip samma avtal som vi har mellan Sverige och Danmark om Barsebäck. FN:s atomenergiorgan IAEA har hittills främst sysslat med att kontrollera icke-spridningsavtalet när det gäller kärnvapen och att se till att bränsle för civila reaktorer inte utnyttjas till att framställa kärnvapen. Kärnkraftshaveriet i Tjernobyl visar att IAEA skulle behövas också som ett samarbetsorgan för att skärpa säkerhetskraven på dåliga kärnkraftverk världen över. Energiministern säger i sin redogörelse att Sveriges representant i IAEA:s styrelse skall ta upp denna fråga. Det finns anledning att hälsa ett sådant initiativ med tillfredsställelse, och det är bara att hoppas att övriga medlemsstater har lärt av olyckan i Tjernobyl, så att det internationella säkerhetssamarbetet kan förbättras. De löften som de sovjetiska myndigheterna har gett IAEA:s chef isamband med dennes besök i Sovjet är därvidlag hoppingivande. Herr talman! I Sverige har vi alltid tagit kärnkraftens risker på allvar. Det är därför som alla reaktorer här omges av en tryckupptagande inneslutning av betydande tjocklek. Vi har också flerdubbla säkerhetsoch reservsystem. Kärnkraftverket i Barsebäck har försetts med en särskild filteranläggning som tar hand om 99,9 96 av all radioaktivitet om — mot all förmodan — reaktorinneslutningen vid en eventuell olycka ej skulle hålla. Alla svenska partier utom moderata samlingspartiet är dessutom överens om att kärnkraften skall avvecklas. Energirådet, där energiministern är ordförande, har nu fått regeringens uppdrag att analysera kärnkraftsolyckan i Tjernobyl och dra slutsatser av denna för de svenska kärnkraftverkens del. Jag anser självfallet att om vi inte klarar säkerheten i våra kärnkraftverk fram till år 2010 skall vi stänga dem. Då får vi ta konsekvenserna av detta i form av ökade luftföroreningar från användningen av kol och olja, kraftiga prishöjningar på el och eventuellt också ransonering samt mångmiljardförluster för det svenska folkhushållet genom den förtida skrotningen. Men att stänga kärnkraftverken innebär naturligtvis en så stor omställning av det svenska samhället och så stora kostnader att vi först bör utreda om det behövs, innan vi går till beslut. Detta måste vara den rätta vägen att gå: först utredning, och därefter beslut. Av politiska skäl vill centern och vpk göra precis tvärtom: besluta först, och sedan eventuellt analysera om Tjernobylhaveriet negativt påverkar bedömningen av de svenska kärnkraftverkens säkerhet. Herr talman! Jag tycker att Tjernobylolyckan har understrukit att vi som en extra säkerhet kan behöva filteranläggningar vid samtliga svenska kärnkraftverk, alltså inte bara i Barsebäck — ja, detta är t.o.m. mycket angeläget. Enligt vad som beslutats kommer sådana att finnas 1989, men man bör enligt min uppfattning påskynda detta. I övrigt, herr talman, tror jag att vi för de svenska kärnkraftverkens del kan avvakta den nya säkerhetsanalys som nu skall göras med ett betydande mått av tillförsikt.

Herr talman! Det har riktats en rad frågor till mig som berör väsentliga 12 maj 1986 problem och som jag har för avsikt att besvara i debatten. Jag vill emellertid börja med några grundläggande resonemang omkring kärnkraften. Jag tror nämligen att det är viktigt att vi har dem som bas för vår diskussion också i detaljfrågorna. De är alla mycket viktiga, men de måste ändå återföras till en bas för vilken jag hoppas vi skall kunna forma så breda majoriteter som möjligt här i riksdagen, så att största möjliga förtroende för den politik vi bedriver kan skapas hos vårt folk. Kärnkraften har spelat en unik roll i svensk politik. Detta har den gjort på gott och på ont. Jag anser att kärnkraftens roll som symbol för och väckarklocka till en allvarlig diskussion om industrisamhällets avarter är oomtvistlig. Den diskussion som vi har haft under 1970-talet och som har lett fram till en allvarligare och mer genomtänkt syn på dessa frågor har varit mycket nyttig och nödvändig. Jag anser också att det har varit bra och nödvändigt att vi tack vare den diskussionen tvingats skärpa vår syn på de med kärnkraften sammanhängande säkerhetsoch avfallshanteringsfrågorna. Det är inget tvivel om — det har jag sagt vid många tillfällen, senast när mellanlagret i Oskarshamn invigdes för en tid sedan — att det svenska kärnkraftsprogrammet inledningsvis präglades av aningslöshet på den punkten. Men det finns också sådant som varit av ondo, inte minst de mycket djupa sår som i kärnkraftsdebattens spår uppstod i det svenska samhället under några år. Jag tror att väldigt många svenska politiker kände ett stort ansvar i anslutning till folkomröstningen när det gällde att formulera beslut som skulle kunna ena folket, som jag sade i mitt inledningsanförande. Då kan kanske ingen få alla sina personliga åsikter helt och hållet tillgodosedda. Men det kan bli en mycket bra grund när det gäller att anträda en väg som är förenlig med uppgiften att värna om säkerheten och miljön och om människors förtroende för demokratins förmåga att lösa konflikter av den här naturen. Vi har, vill jag gärna säga, med stort allvar ansträngt oss att också leva upp till de åtaganden vi gjorde i samband med folkomröstningen, varvid jag, Olof Johansson, uppriktigt sagt anser att vi har mer gemensamt med dem som då företrädde linje 3 än med dem som företrädde linje 1. Detta har ju också visat sig genom den kampanj som man har fört mot denna konsekventa politik för att göra avvecklingen möjlig — från visst håll inom industrin och från moderaterna. Den kampanjen pågick ju fram till den dag då olyckan i Tjernobyl inträffade, och den ledde till att regeringen bl.a. tvingades förutskicka en lag som uttryckligen förbjuder fortsatt utbyggnad av kärnkraften i Sverige. Och denna kampanj startade inte med beslutet om Ringhals 2, den startade långt tidigare, i takt med att man i de här kretsarna tvingades inse att vi menade allvar —t.ex. i samband med några programtal som jag höll i höstas och i vintras. När nu denna utomordentligt allvarliga olycka har inträffat, så har vi självfallet återigen ansvar för att leva upp till de åtaganden vi har gjort.

Vad gör vi nu? Det första vi måste göra är naturligtvis, som både statsministern och jag — och även andra företrädare för regeringen — har sagt vid åtskilliga tillfällen efter det att olyckan inträffade, att än en gång göra en grundlig säkerhetsprövning av samma slag som vi gjorde efter Harrisburg. Kommer vi då fram till att vi inte kan hålla fast vid den bedömning av kärnkraftens säkerhetsrisker som vi hittills har gjort, då skall kärnkraften omedelbart avvecklas. Då är det inte fråga om en diskussion huruvida den skall avvecklas på 10, 15, 20 eller 25 år. Då gäller det avveckling omedelbart, och med alla de uppoffringar som detta innebär. De ekonomiska kan vi väl stå ut med, men uppoffringarna för miljön blir naturligtvis mycket allvarliga i det fallet. Jag har sett av uttalanden som Olof Johansson har gjort den senaste veckan, att också centerpartiet är medvetet om att det blir allvarliga uppoffringar i så fall. Men praktiskt och tekniskt går detta att genomföra, och vi kommer icke att tveka att fatta ett sådant beslut om vi kommer fram till att det blir nödvändigt. Men om vi kommer fram till att vi trots allt kan fortsätta att använda kärnkraften under ytterligare någon tid, fram till dess att den slutligt skall vara avvecklad, då måste vi återigen föra en diskussion om hur detta skall kunna ske på ett sätt som medför minsta möjliga skador på miljön — framför allt — och också för ekonomi och sysselsättning. Vi har ju inte valt den här perioden fram till år 2010 av en slump utan därför att den har framstått som en period under vilken den stora omställningen skulle kunna ske under för miljön acceptabla former. Vi skulle då få möjlighet att pressa hushållning och teknikutveckling så långt som möjligt och på en gång fullgöra det tredubbla uppdrag som vi har — att klara kärnkraftsavvecklingen, att klara kampen mot försurningen och att bevara våra älvar. Vi har sagt att kärnkraftsavvecklingen är överordnad de andra målen. Men helst vill vi klara alla tre målen. För att det skall bli möjligt behöver vi tid. I den här situationen anser jag — och det gäller även det parti och den regering som jag företräder — att man naturligtvis också måste pröva om respekten för människors oro skall behöva väga ännu tyngre än tidigare. I så fall medför det en snabbare avveckling än som tidigare talats om. Det här är inte bara ett hanteringsproblem utan en realitet. Jag tycker dock att vi måste kräva av oss själva att vi också väger in andra miljöskador och miljöhot som mycket starkt engagerar människor i vårt land.

I ljuset därav tror jag att det skulle vara möjligt att beskriva på vilket sätt vi kommer framåt i arbetet utan att t.ex. behöva fatta sådana beslut i fråga om avställning av olika reaktorer som strider mot riksdagens uttalan den, nämligen att säkerhetsfrågor och säkerhetsmyndigheternas bedömningar skall vara avgörande. Herr talman! Jag har inledningsvis velat ta upp dessa frågor och även velat ställa dem med stort allvar till företrädarna för övriga partier. Jag tror nämligen att svenska folket, som nu både känner oro och hoppas på att vi skall slippa en forsättning på gamla strider, skulle uppskatta om vi kunde ge uttryck för en vilja att gemensamt och med förtroende för varandra ta itu med de allvarliga frågor som vi nu måste diskutera.

Herr talman! I denna replik vill jag ta upp två huvudfrågor. Den första huvudfrågan vill jag beröra med utgångspunkt i ett uttalande som Ingemar Eliasson gjorde i sitt debattinlägg här, nämligen att den oro som människor i dag känner inte får uppfattas som ett hanteringsproblem. Jag delar den uppfattning som Ingemar Eliasson i den delen gav uttryck för.

Det finns ingenting som så kan fördärva de kloka slutsatser som är resultatet av svåra olyckor som just att ensidigt bara titta på ett problem i taget. I ett modernt samhälle som vårt, som för sitt välstånd och för ett gott liv är beroende av tillförsel av energi, av elektrisk ström, är det vår skyldighet att se till att människor får rediga alternativ när det gäller hur denna försörjning med hänsyn till säkerhet och miljö bäst kan ordnas. Därför anser jag att det är viktigt att understryka att varje diskussion om kärnkraftens risker alltid måste föras med utgångspunkt i vad man — om man nu finner kärnkraften oacceptabel — i realiteten tvingas acceptera. Det är först när man ställer dessa alternativ mot varandra som det är möjligt att fatta ett beslut om vad som är mest skonsamt för vårt samhälles framtid. Ingenting vore enklare än att i dag säga ”Stäng kärnkraften!” och gå människors oro till mötes, men vet man samtidigt att ett sådant ställningstagande innebär långt mycket värre bekymmer, om än av en annan karaktär, är det inte ansvarsfullt att utfärda en sådan rekommendation. Mitt andra spörsmål i denna replik handlar om den skillnad mellan det öppna och det slutna samhället som bl.a. Lars Werner kommenterade i sitt anförande. Jag har ingalunda sagt att kärnkraften är bekymmersfri i väst och farligi öst. Vad jag däremot har hävdat är att svår teknik som innebär risker — av vad slag det vara månde — är lättare att kontrollera i de öppna samhällena än i de slutna, och av vilken ideologi samhällena sluter sig är då utan betydelse. Jag skall ta ett par exempel för att illustrera detta. Den typ av reaktorer som nu har drabbats av olyckan i Tjernobyl hade flera länder i väst tidigare i bruk, men i väst bestämde man sig för länge sedan att inte acceptera denna reaktortyp. Den var visserligen kommersiellt fördelaktig, men man hävdade att den säkerhetsmässigt likväl var oacceptabel. I väst stängdes denna reaktortyp — i öst fortsätter man att använda den. Ett annat exempel är följande. Jag läste härförleden några rader från den sovjetiska nyhetsbyrån om hur man i Sovjet kommenterar vår oro i de öppna samhällena för vad som har hänt i Tjernobyl.

Ett land som talar i sådana termer är inte ett land som är känsligt inför människors bekymmer och människors krav på starkare säkerhetsgarantier. Det finns, herr talman, ingen säkrare säkerhetsbarriär än en öppen och fri debatt av den karaktär som våra västliga demokratier har som sin livsnerv. Det är därför som den avgörande skillnaden i effekter mellan Harrisburg och Tjernobyl ytterst går tillbaka på ideologiska system.

Herr talman! Först till Lars Werner: Efter en tämligen pliktskyldig kritik av Sovjetledningen kommer, som man kunde vänta, det försvar för Sovjetsystemet som väl en svensk kommunistledare måste framföra. Herr Werner kan dock inte förneka att de förhållanden som han själv kritiserar, dvs. brist på information och brist på öppenhet, har ett samband med just det kommunistiska samhällssystemet. Där sticker inga kritiker upp ostraffat — den som ifrågasätter ledningens besked lever farligt. Om Lars Werner hade bott i Sovjet, där kommunismen har förverkligats, hade han inte kunnat framföra den kritik som han nu framför mot den sovjetiska ledningen och för den skull inte heller mot den svenska regeringen. Han hade, om han hade haft en avvikande mening, varit tvungen att hålla tyst. Sådan är kommunismen. Denna avsaknad av en öppen debatt har varit till skada för säkerheten vid de sovjetiska reaktorerna. På motsvarande sätt har den öppna och den ifrågasättande debatten, som Lars Werner har medverkat till, varit till gagn för säkerheten vid våra reaktorer. Den debatten skall vi se till att vi håller i gång. Vi skall aldrig vara säkra på att vi nu har nått fullständig säkerhet, utan ständigt ödmjukt lyssna till nya invändningar och vara beredda att pröva nya säkerhetshöjande åtgärder. I Sverige gav den här debatten som effekt t.ex. de reaktorinneslutningar och filterkammare som vi nu har eller håller på att bygga upp. När utländska besökare, t.ex. svenska parlamentariker, har ställt frågan i Sovjet om inte motsvarande åtgärder behövdes där, har denna invändning viftats bort med närmast förakt. Den ödmjukhet, lyhördhet och beredvillighet till hänsynstagande till nya rön och till människors oro som har kunnat framföras i Sverige, och som här har lett till ändringar ifrån myndighetshåll, därför att de står under demokratisk kontroll, har inte kunnat framföras i Sovjetunionen. Så är det, Lars Werner, det går inte att förneka. Det är därför frågan nu är så intressant, energiministern, om den nya öppenhet som det talas så mycket om inom Sovjetunionen kan leda till att vi nu får gehör för de synpunkter som vi har att framföra i reaktorsäkerhetsfrågan. Birgitta Dahl har ännu inte besvarat mina frågor på den här punkten. Men först och främst gäller det att försäkra sig om att Sovjetledningen accepterar den syn på saken som jag försökte utveckla förut, nämligen att vi inte kan vara oss själva nog. Vi måste vara beredda att se på reaktorsäkerhetsfrågorna som varande av gemensamt intresse, där brist på säkerhet också innebär en osäkerhet för människor i grannländerna. Jag vill därför upprepa frågan om regeringen är beredd att skaffa sig sådana informationer från Sovjetledningen eller eljest försöka övertyga Sovjetledningen om att detta är frågor av gemensamt intresse. Dessutom bör man på lämpligt sätt försöka överföra den kompetens och det kunnande som vi i Sverige har förvärvat i dessa avseenden. Vi skall inte göra det med någon övermaga inställning, men vi kan ändå utgå ifrån att vi nu har förvärvat erfarenhet och kunnande när det gäller konsekvenshämmande åtgärder, reaktorinneslutning och annat, som man i Sovjet borde vara beredd och t.o.m. tacksam för att ta del av. Jag upprepar därför frågan om Birgitta Dahl är beredd att offerera den typen av hjälp till Sovjet. Får jag också, herr talman, instämma i den allmänna attityd som energiministern hade till den här debatten. Det skulle verkligen vara till skada för saken om vi nu gick in i en ny uppslitande debatt om kärnkraftens framtid. Låt oss därför utvärdera den här olyckan och dra slutsatser av den med tanke på de svenska reaktorerna. Men för den skull skall vi inte glömma de miljöeffekter och de risker som alternativen till kärnkraften rymmer.

Herr talman! Jag vill återkomma till huvudfrågan, därför att den egentligen styr det mesta av vad vi i övrigt säger och de slutsatser som måste dras. Enligt centerpartiets mening är kärnkraften en oacceptabel energikälla. Ingen kommer undan den huvudfrågan. Att inte svara på den är också ett svar. Det leder till rader av slutsatser. En del har vi varit beredda att dra sedan lång tid tillbaka. Vi upprepar dem nu igen i en partimotion till riksdagen. Jag utgår från att de som nu vill utvärdera — och det har vi ingenting emot — inte kritiserar oss med anledning av att vi har dessa grundläggande värderingar och denna grundläggande bedömning. I så fall blir det svårt att nå varandra i en konstruktiv debatt. Vi har alla skäl att kritiskt granska vad vi har stått för i det förflutna och vad vi står för i dag. Det har varit mycket av överord i energidebatten i Sverige — det är helt riktigt. I dag begär människor av oss att vi sätter sakfrågan i centrum och att vi så långt det är möjligt gemensamt försöker göra någonting konkret som kan lugna människor och som kan — det är min bedömning — så snart som möjligt staka ut den väg som skall leda till ett samhälle utan kärnkraft. Jag tror det blir ett stickspår om man diskuterar för mycket i termer om samhällssystem, i varje fall om man med det avser att dölja att kärnkraften är farlig varhelst den förekommer. Det vore bra om den debatten kunde behandlas som en andrahandsfråga trots allt. Det innebär inte att jag inte tror att det finns viktiga slutsatser att dra också när det gäller samhällssystemets sätt att fungera i förhållande till människorna i Sovjet unionen. Det har vi ju fått bevis för, tydligare än någonsin, den här gången. Men vi fick också bevis för vad som kunde hända i en öppen demokrati som den amerikanska. Jag minns så väl när Olof Palme som ett av skälen för omprövningen den där onsdagen den 4 april 1979 åberopade just bilderna från USA om människor på flykt. Vi har sett det också från Sovjet. Låt oss hoppas att de drar några lärdomar av detta för egen del. De har i varje fall inte vågat eller kunnat hålla frågan som en intern debattfråga i den politiska hierarkin. Men det är klart att de sovjetiska medborgarna, som är att djupt beklaga, inte har haft chansen att lära sig något om kärnkraftens risker, eftersom de inte har haft den debatt som vi har haft. Jag vill starkt understryka det som Birgitta Dahl var inne på redan i interpellationssvaret, och jag har sagt det tidigare i den offentliga debatten, så det är ingen nyhet: Vi är ute för att tackla sakfrågan, och vi vill inte ha en uppslitande partipolitisk strid för stridens skull. Vi vet vad det innebär. Men vi har våra grundläggande värderingar och dem tänker vi inte sticka under stol med. Vi ser ingenting i den senaste tidens händelseutveckling som pekar i annan riktning än den vi haft utstakad för oss i centerpartiet sedan lång tid tillbaka. Vi har stärkts i vår uppfattning att kärnkraften är oacceptabel som energikälla, och vi kommer att fortsätta att hävda detta. Det leder till vissa konkreta slutsatser. Det innebär bl.a. att vi inte skall vänta med att avveckla kärnkraften till mitten av 1990-talet — det borde vara en självklar första slutsats, och den är väl förenlig även med en djupgående utvärdering av vad som nu har hänt. Jag ställde tidigare ett antal frågor till Birgitta Dahl; jag antår att miljöoch energiministern kommer tillbaka till dem. Låt mig som utgångspunkt ta Barsebäcksfrågan. Vi måste vara beredda att ödmjukt och förutsättningslöst resonera med den nära nog eniga danska opinion som kräver snarast möjliga avveckling av Barsebäck. Vi måste erkänna danskarnas moraliska rätt att överlägga om saken och hävda sin ståndpunkt. Eller, som det sades i folketinget i förra veckan: Danmark hotar inte Sverige genom att be om överläggningar som syftar till en avveckling av Barsebäck. Däremot är Barsebäck ett konkret hot mot Danmarks nationella funktionsförmåga närhelst en olycka skulle ske på den svenska sidan av Öresund. Låt mig med anledning av det som Per Unckel sade tillägga att det inte är vår beskrivning av verkligheten som skrämmer människor — det är verkligheten själv som är skrämmande i det här fallet. Jag hoppas vi är överens om den saken.